Fru talman! Angelika Bengtsson har frågat mig om jag är beredd att göra skillnad mellan idrotter som har en fast publikplats och VVSsporter med en publik som är utspridd över en stor yta. Hon har också frågat mig om jag är beredd att anpassa pandemilagen så att utövare av VVS-sporter kan börja tävla. Vidare har hon frågat mig om jag är beredd att öronmärka medel för bland annat motionsloppens överlevnad, i det fall en anpassad pandemilag inte införs före sommaren. Låt mig inleda med att tacka för det engagemang ledamoten visar för idrottspolitiska frågor. Att vi har en stark idrottsrörelse som på ett jämställt och inte minst jämlikt sätt når ut till hela befolkningen är centrala frågor för mig och regeringen. Det är därför vi under hela pandemin har fortsatt att ge massiva krisstöd för idrottens överlevnad, vilket också gjort att vi nu har en idrottsrörelse som är väl förberedd att starta verksamhet när läget så tillåter. Regeringen avser dessutom att införa ett så kallat evenemangsstöd som riktar sig till arrangörer som planerar för till exempel motionslopp. Som jag sagt vid ett flertal tillfällen har jag under hela pandemin arbetat för att idrottsverksamhet ska kunna genomföras på ett smittsäkert sätt och så snart det är lämpligt kunna återupptas på alla nivåer, bland annat genom att säkerställa att en dialog förs mellan idrottsrörelsen och Folkhälsomyndigheten. Fru talman! Regeringen har sett behovet av att reglera olika typer av idrottsaktiviteter och evenemang olika utifrån vilka förutsättningar de har att anordnas smittsäkert. Med den tillfälliga covid-19-lagen har vi den möjligheten, vilket innebär att motionslopp och publik på till exempel lagidrotter kommer att regleras olika. Från den 1 juni kan motionslopp och liknande idrottstävlingar genomföras med upp till 150 idrottsutövare som deltar samtidigt. Det är ett efterlängtat första steg som möjliggör för många idrottsföreningar att arrangera mindre och lokala motionslopp med goda möjligheter till nödvändiga smittskyddsåtgärder. När läget förbättras kommer taken att höjas för att sedan på sikt tas bort när läget tillåter.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Sedan jag lämnade in den här interpellationen har ju en hel del restriktioner förändrats, men jag tror ändå att en diskussion och debatt kring detta kan vara bra. Bland annat har man gjort skillnad på inom och utomhussporter, vilket var min första fråga. Det är ett steg i rätt riktning, men jag tror att fortsatt kritik kan framföras. Många inom idrottsrörelsen är inte nöjda, och jag och många med mig får en känsla av att regeringen inte litar på idrotten och att idrotten kan arrangera smittsäkra evenemang. Det är många med mig som fortsatt inte förstår varför regeringen inte efterliknar exempelvis Danmarks modell eller använder sig av procentuell kapacitet i publiken. Min andra fråga handlade om när man kan börja tävla inom VVS-sporter, det vill säga väg-, vatten och skogssporter. Även där har lättnader gjorts - men kanske inte tillräckligt, eftersom man har att förhålla sig till ett maxantal på 150 utövare oavsett hur stor yta man har och hur många meter man har tillgängliga för att hålla avstånd. Låt oss dock dra lite bakgrundshistorik för att få förståelse för varför restriktionerna slår hårdare mot utomhus än inomhussporter. Inom sporter som utövas på vatten, på väg eller i skog har man stora arealer att förhålla sig till. Det kan jämföras med till exempel fotboll, där man har en angiven gräsyta att spela på även om man är utomhus. Vi vet numera att coronasmittan sprids lättare inomhus, framför allt i varma sporthallar, men att risken att bli smittad är ytterst begränsad utomhus - och framför allt när man håller avstånd. Enligt restriktionerna ska vi för minskad smittspridning dessutom helst umgås utomhus och hålla avstånd. VVS-sporterna är per definition sporter där man håller avstånd och som man utövar utomhus. Fru talman! Jag får lov att åka taxi, men jag får inte tävla i motorsport. Jag får lov att cykla till jobb, men jag får inte tävla. Jag får också lov att segla privat, med vänner, men jag får inte tävla. Nu ändras restriktionerna, men de har varit märkliga. Hela idrottsbranschen har ställt om. Framför allt har man varit lösningsorienterad för att få anordna tävlingar under smittsäkra förhållanden. Många hoppas få anordna tävlingar för att tjäna in de medel som säkrar föreningens och därmed sportens överlevnad. Framför allt har många hoppats på mer eftersom vaccineringen är i full gång och vi är inne i en årstid då vi äntligen kan vara utomhus utan att få frostskador. Inte minst motionsloppen har lobbat hårt gentemot oss politiker och regeringen med exempel som visar hur hårt restriktionerna slår mot de sporter som utövas nästan bara utomhus. Med dagens restriktioner om 8 personer, men även med det föreslagna 150 personer, skulle man ha mer yta än vad nöjesparkerna har med 20 kvadratmeter per person. Frågan är alltså: Varför litar man inte på idrotten och de förslag som har presenterats? Man är fortfarande väldigt låst vid satta tak, och det är tråkigt.
Fru talman! Precis som Angelika Bengtsson säger har regeringen efter att den här interpellationen lämnades in kunnat fatta beslut om att det nya, mer träffsäkra regelverket ska införas från den 1 juni. Det vet jag att vi alla är väldigt glada över. Som jag sa i mitt svar ska detta verkligen ses som ett första steg. Det är en del av det som Folkhälsomyndigheten kallar nivå 1. Egentligen handlar det om att äntligen få det här regelverket på plats och därmed harmoniera regelverken - att göra det enklare för idrott, kultur och olika typer av sammankomster att verka under smittsäkra former under pandemin. Jag har varit fullt medveten om svårigheten för VVS-sporterna, alltså väg-, vatten och skogssporterna, att verka under pandemin när det gäller tävlingar. När det gäller träningsverksamhet kan man snarare säga att just den här typen av motionsform ju har aktivt uppmuntrats av Folkhälsomyndigheten - visserligen inte i stora grupper, men att vara utomhus och röra sig över stora ytor har uppmuntrats. Möjligheten att tävla har först begränsats av ordningslagen, eftersom den här typen av tävlingsverksamhet rör sig över en yta utan ett avgränsat område där publiken sitter. Det är så att säga skälet till att detta finns med i ordningslagen och att man söker den typen av tillstånd för att arrangera tävling. Som Angelika Bengtsson vet hade vi det här förslaget på plats redan tidigare i år, men när den tredje vågen svepte över landet valde regeringen på inrådan av Folkhälsomyndigheten att avvakta med själva införandet av dessa regler. Det var helt enkelt för att smittspridningen var stor. Vaccinationerna hade inte kommit igång, och trycket på sjukvården var fortfarande väldigt högt. Det ska absolut inte ses som att regeringen inte litar på idrottsrörelsen; tvärtom har jag stor tillit till idrottsrörelsens möjligheter att axla ansvaret utifrån det som sker den 1 juni - det första steget - och naturligtvis också utifrån de kommande stegen, som jag vet att man har förberett sig för noggrant. Jag tycker också att idrottsrörelsen under året som gått verkligen har visat hur man på olika sätt har ansträngt sig för att kunna hålla igång barn och ungdomsträningar. Det har varit möjligt i Sverige i väldigt hög grad. Även enstaka tävlingsverksamheter har varit möjliga under stora delar av året som gått, framför allt för barn och unga, även om de har varit begränsade. Man har också försökt se till att träningen kan ske på ett smittsäkert sätt. Vi har haft en väldigt nära dialog med idrottsrörelsen. Det är bra att idrottsrörelsen också har en nära dialog med Folkhälsomyndigheten, för det borgar för att även de kommande stegen ska kunna tas på ett klokt och bra sätt. Precis som Angelika Bengtsson säger ökar nu vaccinationstakten, och vi ser hur smittan går ned. Förhoppningen är naturligtvis att vi ska kunna inträda i nivå 2 inom en inte alltför avlägsen framtid, och då är förslaget att det här taket ska höjas ännu mer. Det är naturligtvis önskvärt. Det är väl också min sak att här i kammaren påminna om att vi fortfarande är i ett läge där sjukvården är under hårt tryck och att det är naturligt att regeringen lyssnar på Folkhälsomyndigheten gällande när det är tajmning och läge att ta olika steg när det kommer till restriktionerna. Regeringen kunde för bara någon vecka sedan presentera att vi nu skjuter till ytterligare 600 miljoner kronor i stöd till idrottsrörelsen för att man ska kunna ta sig igenom en fortsatt tuff period med hårda restriktioner. Nu vet jag visserligen att det idrottsrörelsen drömmer om nu inte är krisstöd utan att få komma igång och tävla igen, och träna fullt ut, men vi behöver stötta idrottsrörelsen så långt det är möjligt för att inga aktörer ska gå under på grund av restriktionerna.
Fru talman! Jag tackar återigen statsrådet för svaret. Den trappa som Folkhälsomyndigheten och regeringen har arbetat fram har tre steg. Jag tror att många hade önskat att steg 2 hade varit steg 1 och därmed det som börjar gälla den 1 juni, men tyvärr är det inte så. Jag tror att det är det som gör att man känner att regeringen inte litar på idrotten - att det första steget börjar på en väldigt låg nivå, trots att en hel idrottsrörelse har haft mer än ett år på sig att ställa om. De frågor som kvarstår efter de presenterade lättnaderna är: Varför gör man inte skillnad på fler sporter? De som har möjlighet att ta emot fler, till exempel när det gäller lopptävlingar eller publik på lagidrotter - varför gör man inte ett utökat steg för dem? Varför särskiljer man inte dem? I Danmark har man, som jag har nämnt tidigare, arbetat utifrån sektioner i publiken. Varje sektion har ett antal om 500. Utifrån smittläge och storlek på arena kan man öppna fler eller färre sektioner. Varför är detta inte ett exempel som regeringen har tagit efter och arbetat utifrån? Och varför har regeringen inte tittat på en procentuell del av publiken, vilket många i Europa arbetar efter? Då skulle man kunna öppna upp för ännu fler, inte minst inom VVS-sporterna, och ta emot fler i publiken. Det kan också röra sig om antalet personer i publiken och antalet deltagare per kvadratmeter, likt det nöjesparker har att förhålla sig till. Regeringen har under hela pandemin stirrat sig blind på maxtal, utan anpassning till hur stor publik eller areal man har att förhålla sig till utifrån respektive sport och utövande. Jag tycker att det är tråkigt. Jag kan tycka att det är ganska trångsynt att regeringen stirrar sig blind på detta och att regeringen inte litar på idrottens kunskaper och omställning. Någonstans måste det råda frihet under ansvar. Varför får detta gälla i exempelvis restaurangbranschen men inte i idrotten? Låt idrotten visa att man kan arrangera smittsäkra evenemang! Till exempel - eller som en parallell - anordnades i helgen Eurovision Song Contest, där man tog emot tusentals personer i en inomhusarena på ett smittsäkert vis. Det går att anordna smittsäkra evenemang om man vill. Låt idrotten visa att den kan det! Det handlar också om människors målbild för att hitta motivation att fortsätta att röra på sig och vara aktiva i den svåra tid som vi befinner oss i. Nu öppnar man som sagt upp för tävlingar för oss vuxna - inte bara för barn. Detta är bra; det är ett steg i rätt riktning. Jag och många med mig hade dock önskat fler. Att ha Vätternrundan, orienteringslopp eller någon annan tävling som målbild stärker ens motivation att fortsätta att röra på sig. Dessutom behöver tävlingarna och föreningarna gott om tid på sig att ställa om till nästa steg. Därför tror jag att det hade varit bra att öppna upp ännu mer.
Fru talman! Det är otvetydigt så att tävlingsverksamhet är en viktig, eller bärande, ingrediens för väldigt många inom svensk idrott. Jag vet att både jag och Angelika Bengtsson själva har den typen av erfarenheter och vet hur detta motiverar små knattar att stiga upp tidigt på morgonen en lördag och gå till fotbollsträningen liksom det motiverar vuxna motionsidrottare som har ett lopp som en målbild för sin dagliga träning. Det är väldigt viktigt. Jag är glad att barn och unga i Sverige har haft möjlighet att hålla igång sin träning i hög grad - i högre grad än vad många av mina kollegor i Europa hävdar att deras länder haft möjlighet till. Jag är även glad över att vi har kunnat komma igång med tävlingsverksamhet för barn och nu också kommer att öppna upp för tävlingsverksamhet för vuxna som inte är elit. Sedan är det naturligtvis så att VVS-sporterna, som först lydde under ordningslagen och nu lyder under pandemilagen, har drabbats av ett trubbigt regelverk; det kan vi nog slå fast. För mig har det varit väldigt viktigt att nu få på plats den här differentieringen, där vi skiljer på inomhus och utomhuspublik och där vi särskiljer VVS-sporterna och ger dem särskilda förutsättningar att verka. Detta är verkligen att betrakta som ett första steg. Regeringen har tagit emot en rapport från Folkhälsomyndigheten om hur de kommande stegen skulle kunna se ut, och regeringen avser att återkomma i denna fråga. Naturligtvis är det så att vi tittar på olika varianter av hur regleringarna framöver ska kunna se ut. Förhoppningsvis är det nu en period då vi kan komma tillbaka till ett normalläge relativt snabbt, men vi måste naturligtvis förbereda oss för olika scenarier. Vi vet också att varje månad är av betydelse för dessa verksamheter. När vi talar om det här med procent av en arena tror jag att det är viktigt att vi kommer ihåg att Sverige är i ett läge i pandemin, och har varit det ett bra tag, där smittnivåerna har legat väsentligt högre än i många andra länder. Danmark är till exempel i ett annat läge i pandemin. De har också haft vissa verksamheter mer stängda och har haft möjlighet att komma i ett annat läge när det gäller återöppningen. Det är intressant - naturligtvis följer jag med spänning det som nu sker i Danmark och i många andra länder. Angelika Bengtsson nämnde Eurovision Song Contest. Detta var en del av en forskningsstudie, och man släppte in många människor. Det var väldigt intressant och väldigt glädjande, såklart, att se så många på arenan. När det gäller procent av en arena ska vi komma ihåg att de regler som finns just nu kommer att ta sin utgångspunkt i arenans beskaffenhet i och med att Folkhälsomyndigheten ställer kompletterande krav genom sina föreskrifter. Om det står att man har möjlighet att ta emot 500 sittande utomhus innebär det inte att vilken utomhusplats som helst får knö in 500 personer, utan det krävs att man kan hålla avstånd mellan sittplatser och liknande. Detsamma gäller inomhus. Om nästa steg utgår från Folkhälsomyndighetens tak kommer även detta - hur många man de facto kan ta in - att vara beroende av arenans storlek. Vi får dock återkomma till de kommande stegen och exakt hur vi ser dem framför oss. Jag vill återigen understryka hur viktigt det är med dialogen mellan, i det här fallet, idrottsrörelsen och Folkhälsomyndigheten när det gäller VVS-sporterna, som är fokus för interpellationen. Vi vet att barn och ungdomsidrotten där inte har kunnat komma igång samtidigt som övrig barn och ungdomsidrott, och det är av största vikt att den nu får komma igång den 1 juni. Sedan längtar både jag och idrottsrörelsen efter att fler steg ska kunna tas så snabbt som möjligt.
Fru talman! VVS-sporterna är - återigen - per definition sporter där man håller avstånd och sporter som utövas utomhus. I vattensporter som segling håller man mer än en meters avstånd, till och med när det gäller en liten optimistjolle. I vägsporter som cykling och motorsport håller man en meters avstånd bara genom att sitta på sin cykel eller i sin bil. I skogssporter som orientering håller man avstånd eftersom man startar med intervaller, och kanske ännu mer om man råkar titta fel på kartan. Med detta sagt är det bra att man öppnar upp och att VVS-sporterna kan börja utövas och, framför allt, tävlas i. Det är tråkigt att regelverket har varit trubbigt under så lång tid. Jag tror att detta är en av anledningarna till att många är besvikna på att de inte har fått öppna upp tidigare. Jag tror, återigen, att det krävs gott om tid för att snabbt ställa om. Det är svårt att ställa om över natten, även om jag tror att föreningarna skulle klara av att göra det. I grund och botten handlar det om deras överlevnad. Om föreningarna inte finns kvar kan de inte arrangera lopp och tävlingar, och då kan vi inte engagera oss i dessa sporter. Det vore olyckligt, inte minst för sporten och för föreningslivet men också för oss själva ur ett personligt perspektiv. Jag ser fram emot kommande återöppningar. Jag tackar för den här debatten och ser fram emot det som komma skall.
Fru talman! Jag vill återigen tacka Angelika Bengtsson för debatten och för engagemanget. Jag vill också rikta ett tack till svensk idrottsrörelse för alla de ansträngningar som gjorts och det ansvar som har tagits under pandemin. Idrotten runt om i landet har verkligen ställt om och ställt upp. Mitt fokus som idrottsminister är nu, förutom att vi måste få på plats en återöppningsplan som är så tydlig och transparent som möjligt, att vi har idrottens återstart i fokus och att föreningar runt om i landet får en möjlighet att kraftsamla för att åter nå alla de barn och unga som har halkat ur idrotten under den här perioden och bygga någonting bättre efter pandemin. Jag tror att det för många har varit uppenbart vad det är vi har gått miste om under det här året, både tränings och tävlingsmöjligheter för den som är aktiv i en idrott och möjligheten att på ett enkelt sätt besöka ett gym under pandemin för dem som hellre tränar så men också för alla oss som älskar idrott att kunna följa den live. Vi längtar alla efter att det ska bli möjligt igen. Därför har det varit viktigt för mig att vi stöttar idrotten genom krisen. Förra året sköt vi till 1 1⁄2 miljard i stöd till idrotten och nu en nära fördubbling, över 2 miljarder, i särskilt riktade krisstöd till idrotten. En del av detta har vi sagt ska särskilt öronmärkas till återstarten av idrottsrörelsen i hela landet. Jag vet att landets föreningar och klubbar nu tittar på vilka insatser som krävs för att särskilt nå alla barn som man vill hämta tillbaka till idrottsrörelsen igen. Det är de ansträngningar som kommuner, klubbar och föreningar har gjort som gör att vi hittills har sluppit se de stora revorna i idrottsnätet i Sverige, och det är jag djupt tacksam för. Vi ska fortsätta att stötta idrotten genom pandemin, och det gläder mig att det finns ett brett engagemang för detta också här i riksdagen.